Herr talman! Miljöpartiets representant tar återigen upp den fråga som finns i reservationen angående miljöpolitiska hänsyn i den ekonomiska politiken. Från centerpartiets sida har vi under en rad år väckt detta krav, och i år har vi dessutom fått stöd av folkpartiet i denna reservation. Miljöpartiet har i det läget valt att reservera sig. Det framstår närmast som att man därigenom reserverat sig mot en reservation, och jag får en känsla av att man egentligen står på samma linje som socialdemokraterna och moderaterna. Miljöpartiet har alltså ingen egen åsikt i denna fråga. Det tycker jag är konstigt — det här är den kanske största miljöpolitiska fråga som vi behandlar den här veckan, men i denna stora miljöfråga avstår miljöpartiet från att redovisa en klar åsikt! Rent politiskt innebär det att miljöpartiet har kastat en politisk bumerang, som omedelbart kom tillbaka och förtog en stor del av trovärdigheten på det miljöpolitiska området för en tid framåt.
Herr talman! Krister Skånberg frågade om vi — i andra partier, förmodar jag han menade — tror att vi har en politik som grundas på vad naturen tål. Jag vill gärna svara på detta. Vi i folkpartiet tror inte det. Vi har därför lagt fram en hel mängd med förslag till förbättringar inom miljöpolitikens område. Ett område som han särskilt nämnde, forskningen om miljön i havet, är ett exempel. Jag beklagar liksom Gunnar Björk djupt att miljöpartiet inte har kunnat samla sig till att vara med på reservationen 6. Där står det nämligen ganska viktiga saker: ”att kraven på en god miljö måste vara ett centralt mål för den ekonomiska politiken”, ”att miljöhänsyn måste få genomslag i den ekonomiska politiken” och att man genom användning av miljöavgifter kan se till att utsläppen minskar, så att vi får en varaktig ekonomisk tillväxt. Jag tycker att Krister Skånberg skall använda de minuter som är kvar före voteringen till att tänka om i denna fråga.
Herr talman! Om Gunnar Björk tittar litet närmare på vad vi har anfört i ett antal reservationer i anslutning till det som voteringen gäller, ser han nog att vi har tagit ställning. Vi har tagit ställning för miljön. Jag är alldeles säker på att väldigt stora delar av svenska folket har förstått det här. Som sagt: Vi hade en diskussion om huruvida vi skulle gå efter etiketten eller innehållet. För att riktigt veta vad vi gjorde tittade vi i motionerna. Själv tittade jag framför allt i folkpartiets motion. Där nämns särskilt fem problemområden, men inget av dem handlar om miljön. Så tittade jag på målen för den ekonomiska politiken: full sysselsättning, stabila priser, hög tillväxt, jämn inkomstfördelning, regional balans och god miljö. Där finns alltså den goda miljön med, men när vi ser på helhetsinriktningen måste vi konstatera att den folkpartistiska ekvationen inte går ihop. Vi tycker att det är ohederligt att stödja de vackra orden, när det inte finns någon verklighet bakom, herr talman.
Herr talman! Det är uppenbart att miljöpartiet har krånglat till det för sig. Det är ju inte att tillskriva bara ovanan hos nybörjaren, för redan i höstas avstod miljöpartiet från att reservera sig till förmån för yrkandet i vår reservation. Jag skulle vilja rekommendera miljöpartisterna, om de vill bli trovärdiga på den här punkten i fortsättningen, att stödja den reservation som folkpartiet och centern har avgivit.
Herr talman! De problem som Krister Skånberg hade noterat fanns omnämnda i vår motion om den ekonomiska politiken måste alla lösas för att vi skall klara av att få en god miljö. Så enkelt är det, och jag beklagar djupt att han inte har förstått detta.

Herr talman! Moderata samlingspartiet och folkpartiet har i en gemensam reservation föreslagit att spardelegationen skall avskaffas och dess anslag inbesparas. I Sverige har vi i dag — i sällskap endast med Norge — det sämsta hushållssparandet bland de industrialiserade länderna i världen. En väsentlig orsak till detta är utan tvivel de senaste årens upprepade skattehöjningar, genom vilka skattetrycket i vårt land stigit från 51 till 56 926 under sju år. Hushållen har helt enkelt inte fått några pengar över att spara! Inflationen har tagit hand om de lönehöjningar som utgått, och de höjda skatterna har ätit upp vad som förut fanns över för sparande i hushållens budgetar. Det som förut sparades i hushållen sparas nu i det offentligas regi — fast det totala sparandet i landet blir ändå för litet, vilket ett underskott i bytesbalansen runt 15 miljarder utgör ett allvarligt bevis på. Det vore likväl fel att skylla vårt starkt negativa hushållsparande — som i fjol nådde ett bottenläge av—-3,8 90 — enbart på landets höjda skattetryck! Ett utomlands ofta viktigt incitament för sparande — nämligen trygghet vid sjukdom och på ålderdomen — har vi i Sverige i stor utsträckning eliminerat genom vårt väl utbyggda socialförsäkringsnät. De senaste årens borttagande av alla restriktioner för landets kreditväsende har bidragit till ett minskat sparande, eftersom många familjer dragit nytta av möjligheten att låna på sådana tillgångar som förut förblivit obelånade. Även den svenska ålderspyramidens förändring - mot större mängder studerande ungdomar och pensionärer — kan anses ha bidragit till att minska sparandet. Men säkra och stabila spelregler för sparandet behövs — få aktiviteter är så beroende av en tilltro till den egna ekonomin och till landets ekonomi som just långsiktigt sparande! Och här har vår regering ett stort ansvar: man har fingrat på spelreglerna, till spararnas nackdel! Den begränsade skattelättnad för mindre aktieutdelningar som infördes under de borgerliga regeringsåren togs bort. Än värre var att pensionärerna genom ett med ett fåtal rösters majoritet genomfört beslut i riksdagen berövades hela 16 miljarder i ”engångsskatt” — ett tilltag som till yttermera visso var retroaktivt till sin karaktär. Nyårsafton i fjol presenterades en ny ”engångsskatt”, samtidigt som villkoren för aktiesparandet försämrades på ett oväntat sätt. Viljan till det för landet så värdefulla, långsiktiga försäkringssparandet torde i dag dessutom redan ha försämrats genom tillkännagivandet av att försäkringsbolagens hittills obeskattade värdetillväxt på enskilda försäkringar i framtiden kommer att beskattas varje år medlen förvaltas av försäkringsbolaget. Det är inte rimligt att tro att försyndelser som de här uppräknade kan repareras genom att tilldela en spardelegation 18 miljoner för upplysning om sparandets värde! Många minns fjolårets av någon reklambyrå på uppdrag av spardelegationen genomförda annonskampanj till förmån för sparandet. De slogans som där marknadsfördes retade lika mycket som de roade, och det är föga sannolikt att något som helst ökat sparande åstadkoms genom denna kampanj. Den forskning som spardelegationen också ordnat om sparandets villkor kunde lika gärna utföras på något av våra universitet eller vid någon av våra högskolor, där man ofta söker efter meningsfyllda forskningsuppgifter. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag bifall till gationen skall avskaffas och anslaget till densamma således inbesparas.

Herr talman! Vi kommer senare under våren att ta upp sparandefrågorna i ett större betänkande med anledning av att det finns ett antal motioner med förslag om hur framför allt hushållssparandet ute i landet skall öka. Det betänkande som vi nu behandlar tas endast några mindre delar upp t.ex. en mindre justering i lagen om ungdomsbosparande och frågan om rätt till extra insättning på vinstsparandet under andra kvartalet 1989. Som Lars De Geer sade berörs också anslaget till spardelegationen för sparfrämjande åtgärder. Med undantag av frågan om anslag till spardelegationen är utskottet enigt. Moderaterna och folkpartiet yrkar avslag på anslaget till sparfrämjande åtgärder. De vill att spardelegationen skall avskaffas. Argumentationen i reservationen är mycket underlig. Det sägs där att det inte är statens uppgift att bedriva sparpropaganda. Det tycker jag är ett ganska fantastiskt argument. Om man vill att sparandet i samhället skall öka, måste man väl på olika sätt vidta åtgärder. Bland dessa åtgärder kan ju ingå det som spardelegationen arbetar med. Spardelegationens arbete går ut på att informera om hur viktigt det är att spara och om olika motiv för sparandet. Delegationen skall på det viset försöka ändra attityder och beteenden. Spardelegationen arbetar inte enbart med annonser. Varje kvartal ger man ut skrifter som handlar om sparandet och på vilka områden det är att spara. Man ger också konsumentupplysning om vilka avgifter som finns när det gäller sparande i bank och annat sparande. Det kanske viktigaste arbetet, som också förbrukar de största resurserna, är det arbete som utförs i skolorna. Vid den utskottsutfrågning vi hade i finansutskottet för någon månad sedan om sparandet var man i alla fall från experthåll i stort sett ganska överens om att det kanske inte går att öka nysparandet så mycket med olika sparstimulanser, eftersom det bara leder till en omflyttning av sparandet och till mycket litet nysparande. Däremot ansåg man att en viktig insats för att öka hushållssparandet på lång sikt var just spardelegationens arbete med att informera om olika motiv för sparandet och inte minst att man därigenom också förändrar attityder och beteenden. Det är ytterligare en sak som jag tycker är riktigt att notera och som jag hoppas att Lars De Geer som är en klok man skall tänka på till nästa år. Tidigare har detta nämligen varit en borgerlig trepartireservation. Nu har emellertid centerpartiet upptäckt värdet med spardelegationen. Det är min förhoppning att ytterligare information om spardelegationen också skall innebära att vi får ett enigt utskott i den här frågan nästa gång. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 21 i sin helhet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Roland Sundgren säger att vid en offentlig hearing om sparandet som finansutskottet hade för några veckor sedan så underkände experterna tillfälliga sparstimulanser. De får bara till effekt att spararna flyttar pengar från ett konto till ett annat, och någon ökning av det totala sparandet blir det inte. Jag tror inte heller, herr talman, att det blir någon ökning av det totala sparandet på grund av spardelegationens arbete. Det arbetet märks mycket litet utåt. Det är viktigare att staten upprätthåller stabila spelregler för sparandet och undviker att komma med engångsskatter och för aktiesparandet negativa lagändringar, än att man har en spardelegation som försöker upplysa medborgarna om hur klokt det är att spara.
Herr talman! Jag tror att en av de bästa exemplen på sparpropaganda som vi har haft i detta land var införandet av engångsskatten. Efter det att engångsskatten infördes och alla blev medvetna om hur lönsamt försäkringssparandet var så ökade detta sparande faktiskt ganska kraftigt. Det var en mycket bra sparpropaganda.
Herr talman! Engångsskatt skall enligt bestämmelserna tillgripas vid krig och krigsfara och vid nationell fara. Engångsskatt skall under normala tider egentligen inte ingå i regeringens och riksdagens arsenal av åtgärder. Att engångsskatten inte bara är en engångsskatt framgår ju av att den har tillgripits två gånger under två år. Vi i folkpartiet underkänner engångsskatten som finansiellt instrument.
Herr talman! Det är kanske framför allt beroende på den framgångsrika ekonomiska politik som har förts under dessa år och som har fått en del konsekvenser som ur fördelningssynpunkt inte har varit så riktiga. Det gäller bl.a. att försäkringssparandet kraftigt har ökat sin avkastning genom de placeringar man har kunnat göra. Lars De Geer tänker kanske på den senaste engångsskatten eller möjligtvis på den extra vinstdelningsskatt som vi i riksdagen snart skall ta upp. Den har sin grund i att man i vissa företag får kraftigt ökade vinster. Många har reagerat mot att man inte ser till att dra in dessa vinster, ur fördelningssynpunkt, men framför allt också med tanke på att man då skulle få en lugnare avtalsrörelse.
Herr talman! Begreppet engångsskatt tycker jag tyder på att man menar att det är en skatt som man skall tillgripa en gång. Om man tillgriper den två gånger så är det inte längre någon engångsskatt. Jag tycker dessutom till skillnad från Roland Sundgren att det faktum att Sverige med hjälp av en stark internationell konjunktur har haft en framgångsrik ekonomisk utveckling under de senaste sex åren inte kan utgöra något motiv till en retroaktiv skatt på pensionärernas sparande, vilket engångsskatten på pensioner faktiskt var.

Herr talman! När riksdagen förra våren behandlade presstödsfrågorna, kunde vi konstatera att dessa då var föremål för utredning genom dagstidningskommittén, vars uppgift bl.a. var att utvärdera erfarenheter och effekter av det rådande stödet till dagspressen och föreslå ändringar i reglerna. Mot den bakgrunden fanns det då ingen anledning att företa några förändringar i stödets struktur. Dagstidningskommitténs betänkande Reformerat presstöd föreligger nu och remissbehandlas för närvarande. Kommittén föreslår en rad förändringar med inriktning mot stöd till investeringar, omorganisation och utveckling i stället för som för närvarande bidrag för förlusttäckning. Det nuvarande produktionsbidraget, som baseras på tidningarnas pappersförbrukning, föreslås omvandlas till ett driftstöd beräknat på upplagan och antalet nummer per vecka. En höjning av samdistributionsrabatten föreslås, och ett särskilt utvecklingsstöd införs gällande just stöd för investeringar i ny teknik och organisation. Kommittén avvisar propåerna om moms på tidningar. Enligt kommittén skall de föreslagna åtgärderna leda till att tidningarna i en framtid skall bli mindre beroende av stödåtgärder än för närvarande. Dagstidningskommitténs betänkande remissbehandlas således nu, och resultatet härav skall givetvis föreligga innan några beslut om förändringar i presstödets konstruktion kan tas. I budgetpropositionen aviseras också att regeringen senare kommer att förelägga riksdagen ett samlat förslag om presstödet. Herr talman! Riksdagen beslutade förra året att produktionsbidraget skulle höjas med 10 96. Vi moderater reserverade oss mot detta och föreslog i stället en sänkning av bidraget med 20 26. Vi åberopade bl.a. att kostnadsutvecklingen i samhället var sådan att det fanns anledning att visa återhållsamhet i anslagsbeviljandet. Det finns givetvis all anledning att i år vidhålla detta ställningstagande. Allfort måste vi alla vara beredda att medverka till att kostnaderna på skilda områden hålls nere, vilket naturligtvis måste ske med beaktande av att viktig och nödvändig verksamhet inte omöjliggörs eller allvarligt försämras. Den av oss föreslagna besparingen på presstödet kan enligt vår mening rimligen inte få några sådana negativa konsekvenser för dagspressen, så mycket mer som de senaste åren genomgående kännetecknas av en mycket god annonskonjunktur, som medfört mycket bra resultat för dagspressen. Detta måste givetvis beaktas och vägas in i sammanhanget. Grunden för samhällets stöd på skilda områden måste vara att ett sådant stöd krävs för att en verksamhet skall kunna äga rum, fortbestå och vidareutvecklas. Däremot skall det inte utgå där detta kan ske genom verksamhetens egen kraft med dess egna resurser. Någon anledning att göra undantag för dagspressen från denna grundregel kan rimligen inte finnas. Herr talman! I reservation nr 1 vid KU:s föreliggande betänkande föreslår de moderata ledamöterna en besparing på 20 20 på utgående produktionsbidrag, motsvarande 95 260 000 kr. Med det anförda yrkar jag bifall till denna reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Pressen går ovanligt bra. Vi kan nästan dagligen i tidningen läsa rapporter från årsberättelser, som talar om vilken vinstbransch tidningspressen utgör. I vår motion har vi refererat till vad koncernchefen för A-pressen sade i en kommentar till 1987 års bokslut. Han karakteriserade det året som ”ett historiskt vinstår”. Han sade vidare att ”resultatutvecklingen 1987 och det förväntade resultatet 1988 innebär att huvudägarnas ursprungliga insatskapital på 120 milj.kr. kommer att finnas kvar i A-pressen praktiskt taget ograverat. Den tidigare nödvändiga förlusttäckningen och en omfattande omstrukturering har A-pressen alltså klarat med egna vinstmedel.” Detta sade koncernchefen. Han borde naturligtvis ha tillagt att denna omstrukturering klarats med egna vinstmedel och statsbidrag. Ägarna har således inte satsat en enda krona. Denna utveckling har fortsatt 1988. Vi motsatte oss redan förra året en höjning av stödet med 10 96, därför att den inte behövdes. Det som hände var mycket uppseendeväckande, att utskottet tog ett eget initiativ till att utöver den S5-procentiga höjning regeringen föreslog lägga på ytterligare 5 Je, trots att vinstutvecklingen var så god. Jag kan inte tolka detta som annat än ett utslag av främjande av egenintresse. Man försvarar sina egna tidningar i stället för att ta till vara allmännintresset i denna kammare. Folkpartiets uppfattning är att det med lätthet går att minska presstödet till den nivå det hade före den 10-procentiga höjningen utan att det på något sätt hotar mångfalden. Vi föreslår också att den långivning till Svenska Dagbladet och Aftonbladet som tidigare beslutats nu avslutas. Vi har tidigare motsatt oss detta lån, därför att det går att få lån på marknaden. Det betyder en besparing på 62 milj.kr. Det finns många mycket mer angelägna poster i vår budget där vi skall ägna oss åt att främja inte minst kulturen. Där gör dessa pengar väsentligt större nytta. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! I ett läge då dagstidningskommitténs utmärkta betänkande är ute på remiss känns det inte särskilt meningsfullt att diskutera presstödsfrågor här i kammaren. Jag kan i stort sett begränsa mig till attt yrka bifall till reservationerna 3 och 5 i betänkandet. Merparten av de tidningar som i dag uppbär presstöd är endagstidningar. Men endast ca 10 96 av det totala presstödet tillfaller fyrtiotalet endagstidningar. Totalt handlar det faktiskt inte om mycket mer pengar än de fria marknadskrafternas främste apologet i svensk press får ut i statsbidrag. Ack, vilken lycka att Svenska Dagbladet inte tvingas leva efter de principer som tidningen så stolt predikar dagligen och stundligen på sin ledarsida, för då skulle Svenska Dagbladet inte överleva många dagar. Och ack, vad tursamt, Hans Nyhage, att riksdagen är så klok att den årligen röstar ner moderata samlingspartiets krav på kraftiga nedskärningar av presstödet. Var skulle vi annars få läsa alla panegyriska artiklar om statsmannen Carl Bildt eller de naturlyriska betraktelserna av förre statsmannen Bohman? Det börjar, herr talman, bli litet tröttsamt med moderaternas årliga och mekaniska reservationer för en 20-procentig nedskärning av presstödet och med ett folkparti, som i vanlig stil traskar patrull och kräver 10 Zo mindre. Det är riktigt, som Birgit Friggebo sade tidigare, att förra året var ett ganska hyggligt år för dagspressen, men resultaten var mycket ojämna. Många tidningar har det fortfarande väldigt svårt. Var finns logiken bakom politiken att om det går ganska hyggligt ett år, då straffa tidningarna genom att minska presstödet? Bättre är väl att ge pressen möjligheter att använda de ganska goda konjunkturerna för att sanera sin ekonomi och satsa offensivt. Men tillbaka till endagstidningarna. Riksdagen har tidigare enhälligt fastslagit att dessa tidningar spelar en stor och värdefull roll för mångfalden inom pressen och för den fria opinionsbildningen. Dagstidningskommittén har lika enhälligt kommit till samma slutsats och förordar ett ökat stöd till dessa tidningar. Det handlar ju om ett ganska marginellt stöd i förhållande till det totala presstödet. Vi i vpk tycker att man kunde genomföra det förslaget redan nu, omgående, eftersom det finns en så stor uppslutning bakom det, och därav vår reservation 3 till betänkandet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga följande. Planerna på att belägga dagspressen med moms utgör ett allvarligt hot mot många tidningars överlevnad. Vpk kommer aldrig att vara med om att momsbelägga det fria ordet för att möjliggöra marginalskattesänkningar för miljonärerna. En sådan beskattning skulle i ett slag rasera hela vårt presstödssystem. Finansministern gör nog klokt i att lyssna på vad en enhällig dagstidningskommitté tycker om planerna på att lägga moms på dagstidningarna.
Herr talman! Det är tyvärr återigen alldeles nödvändigt att erinra Bo Hammar om att ett beslut som riksdagen har fattat skall tillämpas och att dess konsekvenser givetvis skall respekteras. Bo Hammar har en fullkomligt ogrundad uppfattning om vad konsekvenserna skulle bli om riksdagen skulle bifalla moderaternas förslag.
Herr talman! Nej, Hans Nyhage, jag har nog ingen ogrundad uppfattning om detta, eftersom jag vet mycket väl. Jag har tillhört dagstidningskommittén under ett antal år, och vi som tillhört denna kommitté har besökt många tidningar och studerat deras situation. Läget är prekärt för många av våra landsortstidningar. Det är alldeles uppenbart att vi om moderaternas förslag skulle gå igenom skulle få en situation, som innebär att ytterligare ett antal orter i vårt land skulle ha bara en monopoltidning, vilken ofta är en högertidning. Jag kan därför förstå att perspektivet möjligen kan tilltala Hans Nyhage. Men jag ber honom ändå att betänka vilka konsekvenser moderaternas politik skulle få i rikets största stad, i vår huvudstad Stockholm.

Herr talman! Jag upprepar att det i och för sig inte finns någon anledning att polemisera mot Bo Hammar i detta ärende. Jag vidhåller att han drar helt felaktiga slutsatser om vad resultatet skulle bli, om det av moderaterna framförda förslaget skulle bifallas av riksdagen.
Herr talman! Det är litet svårt att polemisera mot Hans Nyhage, eftersom han säger att han inte behöver ange några argument. Enligt honom får det inte några konsekvenser om en 20-procentig nedskärning av statsstödet till pressen genomförs. Däremot skulle det uppenbarligen få enormt positiva konsekvenser för statsfinanserna. Det är ju därför moderaterna har lagt fram detta förslag. Men, Hans Nyhage, man kan inte förneka något utan att komma med några sakargument. Vi som ingår i dagstidningskommittén har nämligen noga studerat dessa frågor, och vi vet vilka konsekvenser de skulle få. Jag tror att Bengt Kindbom, som kommer efter mig i talarstolen, och som har tillhört samma kommitté som jag, kan bekräfta slutsatsen att en 20-procentig nedskärning skulle få oerhört allvarliga konsekvenser och helt förändra bilden när det gäller den svenska dagspressen.

Herr talman! Först vill jag något kommentera påståendet att pressen går bra. Om man ser pressen som ett kollektiv och ingenting annat, dvs. alla ägg i en korg, har en god annonskonjunktur och en god ekonomisk utveckling för tidningarna bidragit till att vissa tidningar gör vinster. Men det är ju inte alla tidningar som befinner sig i den situationen. I så fall hade vi kunnat resonera på ett helt annat sätt, och då kanske vi i dagstidningskommittén inte hade behövt lägga fram våra förslag utan i stället hade kunnat koncentrera oss på annat. Men nu är det inte på det sättet. Jag sade redan i förra årets debatt om presstödet att vissa tidningar går bra och andra går dåligt. Och om vi ur presspolitisk synpunkt vill ha flera språkrör för den fria debattens och för demokratins skull krävs det också presstöd. I den del av A-pressens verksamhetsberättelse som Birgit Friggebo hänvisade till och citerade ur tycker jag i och för sig att A-pressens ledning drar en dålig slutsats. Men har man inte med noggrannhet påpekat vilka insatser som gjorts från ägarnas sida och vilken andel av presstödet som ligger i denna vinst, blir resonemanget ganska teoretiskt. Det är ju en fiktiv vinst i så måtto att situationen hade varit en helt annan om man inte hade haft presstödet. En slutsats som jag inte förstår är att man inte skall få presstöd om man inte har förbrukat ägarnas insatser. Det är detsamma som att säga att alla företag går bra tills de har förbrukat hela aktiekapitalet. I dagens debatt kanske intresset inte är så stort för vad som fanns i budgetpropositionen och vad som finns i detta betänkande. Intresset gäller de regler som vi förhoppningsvis får fr.o.m. nästa år. Jag instämmer i Bo Hammars slutsats om att det är ett utmärkt betänkande som nu är ute på remiss. Förhoppningen är, vilket är en hälsning till Kurt Ove Johansson, att en proposition läggs fram under hösten, i vilken det föreslås att de tidningar som är beroende av presstöd vet hur de skall planera fr.o.m. nästa år. Vissa fådagarstidningar och vissa andra tidningar har en så utsatt ekonomisk situation att de om de inte får detta besked inte vet vad de skall ge ägarna för besked, om utgivningen skall fortsätta eller inte. Det är en realitet. Detta måste finnas i bakgrunden när det sägs att tidningarna har gått så bra. På en punkt har Bo Hammar och jag varit mycket överens i utredningen, nämligen när det gäller att förbättra stödet till fådagarstidningarna. Det kan tyckas vara en stor uppräkning som vi föreslår, från 1,1 milj.kr. till 1,4 milj.kr., men det är ändå en begränsad uppräkning med tanke på den mångfald och den betydelse som denna grupp tidningar har. Därför skulle jag kunna instämma i det som Bo Hammar säger om att man skulle kunna gå från utredningen nu och räkna upp detta stöd, men jag tycker inte att det är riktigt. Jag anser inte att man skall plocka ut den ena gruppen. Jag står alltså fast vid utredningens förslag och tycker att det skall remissbehandlas. Möjligen innebär denna förskjutning på ett år en rättare nivå i fråga om endagstidningarna. Det kan vara en hälsning till Kurt Ove Johansson. Den rätta nivån för endagstidningarna nästa budgetår är den som jag hela tiden har hävdat i utredningen, nämligen 1,5 miljoner. Herr talman! I betänkandet behandlas också taltidningarna. Centern fick rätt. Hade riksdagen anslutit sig till vår reservation i fjol, hade vi redan då varit i det läge som vi nu är i. Nu ändras anslagsformen till ett förslagsanslag och det ges fritt fram för taltidningar. Men det är också viktigt att man både från tidningarna och från myndigheterna följer upp detta och ser till att det blir fart på denna utgivning och att man inte bara tecknar avtal. Utökningen och förstärkningen av stödet till taltidningarna är alltså positiv. Jag skall därför inte orda mer om detta. Det är annat som vi i stället bör bli överens om. Herr talman! Vi har från centerns sida, med hänvisning till en kommittémotion från utbildningsoch kulturkommittén, yrkat på en höjning av bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur. Människor med begåvningshandikapp är en grupp i samhället som det är svårt att nå med marknadsinformation, om jag får kalla det så, och det är svårt att tillfredsställa deras behov i detta avseende på normal väg. Därför har vi framfört att det finns behov av ökade insatser för marknadsföring riktad till människor med begåvningshandikapp. Svårigheten kan också avläsas i Det är inte lätt. Det behövs mer pengar, och vi har yrkat på ett bidrag som är 1 milj.kr. större än det som regeringen har föreslagit, och jag yrkar bifall till reservation 5. Låt mig slutligen, herr talman, med anledning av det särskilda yttrande som miljöpartiet har fogat till betänkandet säga att en betydande del av det tidningarna lever på utgörs av annonsinkomsterna.

Då är man i behov av presstöd. Nu vill miljöpartiet ta bort en del av detta stöd, vilket jag inte kan förstå. Tidningarna bör nogsamt uppmärksamma vad miljöpartiet säger. I detta sammanhang vill jag också understryka vad Bo Hammar sade om momsen och påpeka vad utredningen har sagt om reklamskatten.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

Herr talman! Jag vet att Bengt Kindbom har arbetat mycket med tidningar, och jag har all respekt för det. Men jag betvivlar att han har gjort den snabbutredning som vi begärde i den motion som behandlar reklamskatten, så att han exakt kan säga hur den slår. Vi har alltså begärt en utredning som riksdagen sedan skall ta hänsyn till vid sin bedömning. Vi tycker faktiskt att det är allvarligt med den enorma utvecklingen när det gäller helsidesannonser och den enorma kapitalförstöringen på annonser för kapitalvaror som fullständigt skenar i dagspressen. Vi vill göra någonting åt det. Det är resursslöseri i många olika avseenden. Därför vill vi ha en utredning. Har Bengt Kindbom redan gjort den utredning som vi begärt, kan han väl säga hurudana konsekvenserna blir, eftersom han verkar så tvärsäker.
Herr talman! Jag vill först säga till Bengt Kindbom att han inte var ensam i vagnen förra året när det gällde taltidningarna, utan det fanns ett bredare stöd för att öka antalet taltidningar utan begränsning. Vi från folkpartiet fullföljer vårt ställningstagande från förra året, då vi motsatte oss en ökning av presstödet med 10 92 samtidigt som vinsterna ökade kraftigt och det över huvud taget gick bättre för tidningarna. Detta gäller även de tidningar som förvisso har det bekymmersamt. Jag vill inte påstå att det inte finns tidningar som har bekymmer, men även för dem går det bättre. Jag sällar mig till dem som gläder sig åt att det går bättre för tidningarna, inkl. A-pressen. Nu säger Bengt Kindbom att vi från folkpartiet tycker att det är bra att det egna kapitalet går förlorat i tidningarna. Så är det inte alls. Men jag tycker inte det är något fel i att också ägarna tillsammans med staten och myndigheterna i samhället går in och satsar på tidningarna. Detta gör förvisso en del tidningsföretag. Det är ingen nackdel att också ägarna, utöver det aktiekapital som har satsats, går in med stöd till tidningar till och från. Men det behovet har minskat drastiskt under senare år. Många tidningar får bara statsbidrag. Jag vill dessutom, eftersom frågan har kommit upp, sälla mig till dem som menar att de eventuella förändringarna när det gäller moms rent allmänt sett inte skall gälla tidningar.
Herr talman! Jag sade till Hans Leghammar att det finns anledning för dagspressen att observera vad miljöpartiet kräver. Man delar annonserna i två delar: företextannonsering och eftertextannonsering. Vi som sysslat med tidningar vet ju att det finns tidningar som, för att över huvud taget kunna använda sig av eftertextannonsering, måste subventionera sådana annonssidor med stöd från den förfulande reklam som miljöpartiet menar finns före texten. Vi har från utredningens sida sagt att man behöver räkna upp schablonavdraget för reklamskatt och anpassa det till penningvärdesförändringarna. Det är en åtgärd som kommer hela dagspresskollektivet till del. Det är alltså ett generellt presstöd, inte selektivt, och stöd till distribution. Jag vill påpeka att ni är ute på fel väg. Tidningar som har behov av stöd lever ju på annonserna — tyvärr är det för litet annonser. Till Birgit Friggebo kan jag inte säga annat än att det resonemang som hon för hela tiden utgår från vinstmaskinerna inom dagspressen. Min utgångspunkt är i dag som förr att mindre tidningar för det fria ordets skull och de många åsiktsriktningarnas skull behöver få stöd. Dit hör inte vinstmaskinerna. Det finns inga stora, tunga ägargrupper bakom dem som tillför kapital. Det är dessutom ointressant för dessa ägargrupper att tillföra kapital, därför att det inte finns någon aktieutdelning inom dessa tidningar.
Herr talman! Jag konstaterar att miljöpartiet och centern har olika syn på reklam. Det är synd, för i flera ”gröna” frågor har vi gemensam syn. Jag kan inte se att det är något gott med att annonstextsidorna ökar och att helsidesannonserna för stora kommersiella bolag och stora multinationella bolag bara ökar och ökar. Man måste kunna visa mod och gå in och se vad vi kan göra åt detta fenomen. Det är vad vi har begärt i vår motion, som nu inte skall behandlas tillsammans med dagspresstödet, men där vi ändå har valt att skriva ett särskilt yttrande till betänkandet. Man får se på konsekvenserna och om vi kan göra någonting åt den här utvecklingen, som vi är emot.

Herr talman! I utredningen har vi behandlat reklamen med presspolitisk bakgrund. Vi har inga som helst tankar på att föreslå lättnader i beskattningen av reklamen i allmänhet. Eftersom vi vet att annonseringen utgör en så betydande del av dagspressens inkomster, är jag inte beredd att gå med på den lösning som Leghammar föreslår. Efter de kontakter som vi har haft med massmedierna tror jag inte att massmedierna gör det heller. Därför säger jag att det finns anledning för massmedierna att noga studera era förslag.

Herr talman! För inte så länge sedan avlämnade dagstidningskommittén sitt betänkande om ett ”Reformerat presstöd”. Betänkandet är, som har påpekats, ute på remiss, och jag utgår från — vilket får utgöra svar på en fråga från Bengt Kindbom — att riksdagen inom loppet av ett år får ta ställning till en proposition som i huvudsak bygger på utredningens förslag. Med anledning av att ett samlat förslag är att vänta från regeringen är utskottet inte nu berett att föreslå några förändringar av stödet till fådagarstidningar eller till Tornedalstidningen med finsk text. Utskottet avstyrker därför motionerna K804 och K808. Jag vill dessutom erinra om att riksdagen så sent som för ett år sedan beslutade om en höjning av produktionsstödet med 10 26. Dagstidningskommitténs förslag innebär, som alla vet, omfattande förändringar i det generella stödets utformning. I avvaktan på förslag från regeringen om stödets framtida utformning bör därför inte heller några ändringar göras i stödet till dagspressen i övrigt. Med denna motivering avstyrks motionerna K801 yrkande 1 och K806. När det gäller de s.k. fådagarstidningarna bör det kanske framhållas att konstitutionsutskottet vid flera tillfällen slagit fast att också dessa tidningar står för viktiga inslag i samhällsdebatten och att de har stor betydelse för mångfalden i pressutbudet. Om detta är vi faktiskt i stort sett ense här i riksdagen. Som framgår av dagstidningskommitténs förslag har utskottets uttalande också beaktats på denna punkt. Men att redan nu, under pågående remissarbete och innan ett samlat förslag från regeringen framlagts, gå händelserna i förväg och ändra bidragsnormerna för presstödet till fådagarstidningarna är enligt vår uppfattning helt felaktigt. Uppslutningen bakom presstödet har alltsedan det infördes varit stor här i riksdagen. Stödtanken har inte rubbats vare sig av regeringsskiften eller av ändringar i riksdagens sammansättning. Moderaterna bekämpade visserligen införandet av presstödet men har sedermera omprövat sin inställning. Vill man vara litet polemisk kan man givetvis hävda att ett presstöd på en högre nivå fått en starkare ställning genom att moderaterna och folkpartiet efter 1988 års val kom tillbaka till riksdagen med ett reducerat antal mandat. Men det är också viktigt att konstatera att uppfattningen om att presstöd skall utgå numera återfinns hos alla riksdagens partier. Visserligen håller jag med Bengt Kindbom om att det är svårt att veta var miljöpartiet står i presstödsfrågan. Men mycket tyder på att man inte har förstått konsekvenserna av sina egna förslag. Miljöpartiet tycks vara lyckligt okunnigt om den betydelse som reklamintäkterna har för den svenska dagspressen. Jag konstaterar dock med viss tillfredsställelse att miljöpartiet åtminstone för dagen, med undantag för stödet till fådagarstidningarna, ställer sig bakom regeringens proposition. Sin vana trogen vill emellertid moderaterna och folkpartiet skära ned presstödet. Moderaterna går hårdast fram och vill ta bort över 95 milj.kr. Folkpartiet vill också gå hårt fram men nöjer sig med att ta bort 41 milj.kr. Herr talman! Jag skall inte upprepa allt vad jag sade i detta sammanhang i fjol utan nöja mig med att konstatera att redan folkpartiets förslag på en nedskärning med 41 milj.kr. skulle, om det genomfördes, få ödesdigra konsekvenser för många svenska dagstidningar. Man kan inte, Birgit Friggebo, bygga en presstödspolitik på några enstaka goda år för pressen. Mera förvånande är måhända att folkpartiet också i år återkommer med sin reservation om att pressens lånefond skall reduceras med 62,5 milj.kr. Man accepterar inte att riksdagen under stor enighet beslutat om ett lån via presstödsnämnden till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Folkpartiet accepterar inte att man tillämpar samma praxis vid lån till Aftonbladet och Svenska Dagbladet som man gjort vid lån till andra tidningar. Det är, Birgit Friggebo, inte bara inkonsekvent utan också orimligt. När det gäller bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation vill jag slutligen, herr talman, endast framhålla att förslaget i budgetpropositionen innebär en ökning på 490 000 kr. jämfört med bidraget för innevarande budgetår. Det är glädjande att konstatera, herr Nyhage, att moderaterna nu har insett att den tioprocentiga höjning som föreslogs och beslutades av riksdagen i fjol var riktig. Det är en framgång att man gör det.

Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att riksdagen inom loppet av ett år skall behandla ett annat presstödsförslag. Det är i och för sig ett besked, men jag tycker det är olyckligt att det skall dröja så länge, innan vi får ta ställning till det. Det är olyckligt inte minst mot bakgrund av betydelsen av att vissa tidningar kan räkna med ett reformerat presstöd när de gör sin budget för nästa år. Jag vill därför understryka vikten av att regeringen så snart som möjligt efter det att vi träffas i höst kan lägga fram ett färdigt förslag.
Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Kurt Ove Johansson försöker ta poäng på att förhållandet och förutsättningarna har ändrats. Det är alldeles uppenbart att man måste ta fasta på de beslut som har fattats i riksdagen och de förändringar som dessa för med sig samt utgå från den nya situation som har uppstått. Det är vad vi moderater gör i vårt förslag inför årets riksmöte.
Herr talman! Det vore bra om det budskapet gick fram också till Birgit Friggebo, därför att hon resonerar tydligen på motsatt sätt. Det är intressant att konstatera följande: Förra året motsatte sig moderaterna en höjning av presstödet med 10 926. Nu kräver man mekaniskt en nedskärning med 20 960. Det betyder att moderaterna måste ha ställt sig bakom den höjning som riksdagen beslöt förra året. Det är ingen konst att räkna ut att det förhåller sig så. Jag kan instämma med Bengt Kindbom i hans önskan att en proposition avlämnas så snart som möjligt. Det skulle jag se med glädje.

Herr talman! När vi moderater lägger fram våra förslag gör vi det mot bakgrund av hur vi bedömer de förutsättningar som föreligger och vilka konsekvenser förslagen får om de genomförs. När vi i år föreslår en nedskärning på 20 26 beror det inte på något slags mekanisk överföring utan på vår bedömning att pressen klarar den nedskärningen.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3 om stöd till s.k. tvådagarstidningar, som vi har haft diskussion om här tidigare och som Bo Hammar och vpk har väckt en motion om. Jag tycker att dessa tidningar är oerhört viktiga för pluralismen och mångfalden i samhället, precis som tydligen alla andra partier här anser. Därför tycker vi att det är viktigt att mångfalden och pluralismen kan få komma i gång och få utökat stöd redan nästa budgetår. Jag tillstyrker vidare en motion från centerpartiet om extra bidrag för information om lättlästa nyhetstidningar och litteratur inom detta område. Jag tycker att det är viktigt att stödja de grupper som behöver den här formen av lättläst information. Kurt Ove Johansson säger angående mitt särskilda yttrande att miljöpar tiet har en ogenomtänkt presstödspolitik osv. Det må han tycka i och för sig; jag tycker det inte. Däremot tycker jag att det kan vara nyttigt med litet nytt och fräscht tänkande ibland, så att man ställer gamla s.k. sanningar på kant.

Vi i miljöpartiet tycker att man skall göra det.
Herr talman! Det är tydligen numera tillåtet att prata vad strunt som helst i den svenska riksdagen. Hans Leghammar säger alltså här att Bengt Kindbom står för höjden av nytänkande, och de tankarna ställer sig miljöpartiet bakom. Han är tydligen lyckligt omedveten om att Bengt Kindbom, jag och Bo Hammar är överens i dessa frågor i presstödsutredningen — överens om det som han nyligen berömde Bengt Kindbom för. Det där stelbenta tänkandet som tillskrivs mig skulle då rimligen tillskrivas även dem som Hans Leghammar alldeles nyss berömde. Sedan vill jag, herr talman, bara tillägga att jag tidigare inte har yrkat bifall till hemställan i utskottets betänkande, vilket jag härmed gör.
Herr talman! Jag vill gärna passa på tillfället att ännu en gång tala in till riksdagens protokoll vad Hans Nyhage sade i sin senaste replik, för jag tycker att det är värt att upprepas. Hans Nyhage sade ungefär så här: Vi moderater lägger fram våra förslag utan att bedöma förutsättningarna för deras förverkligande och deras konsekvenser. Jag har länge misstänkt att det förhåller sig på det sättet. Jag är glad att ha fått det bekräftat och vill gärna än en gång i riksdagens protokoll understryka att det förhåller sig så. Jag har också tänkt säga några ord till Hans Leghammar, som jag inte vill söka sak med. Jag är överens med miljöpartiet de gröna om att vi bör komma till rätta med reklambombardemanget. Nu vill jag inte mästra miljöpartiet, som ju är ett ganska nytt parti och väl inte har tänkt igenom alla frågor. Men jag ber er ändå att fundera över det här med reklamen i dagspressen. Som jag ser det är nu det viktiga att komma åt direktreklamen, annonsblad och annat. Vi i vpk har tidigare lagt fram förslag om att lägga en mycket hård reklamskatt på den typen av publikationer och reklammaterial. Det är bättre att styra reklamen till dagspressen. Sedan kan vi tycka illa om att dagspressen är beroende av reklamintäkter, men det är ju bättre att reklamen hamnar där än i en massa obskyra reklamblad och annonsblad, i direktreklam osv. Fundera alltså en gång till på den frågan! Då tror jag att vi kan göra . gemensam sak när det gäller att begränsa reklamen. Den reklam som vi trots allt inte kommer undan kan då styras till i huvudsak dagspressen.
Herr talman! Bo Hammars inlägg torde höra till det mest fantastiska som någonsin har yttrats i den här kammaren. Det var en våldsam förvrängning, såvitt jag kan bedöma en fullt medveten lögn, som Bo Hammar vräkte ur sig i denna kammare. Det var ju precis tvärtom jag sade. Jag sade att när vi lägger fram våra förslag, så gör vi det mot bakgrund av vad vi bedömer vara möjligt att genomföra — och vad dagspressen kan komma att klara. Det var alltså precis motsatsen till det som Bo Hammar här påstod. Jag måste på det bestämdaste reagera mot att en ledamot i den här kammaren uttalar sig på det sätt som herr Hammar nyss gjorde.

Herr talman! Jag kanske hör illa, men vi får väl konsultera protokollet — om nu inte Hans Nyhage gör några ändringar i snabbprotokollet. Jag uppfattade det faktiskt så, att Hans Nyhage menade att ni lägger fram era förslag utan att bry er om förutsättningarna för deras förverkliganden och deras konsekvenser. Och jag tycker att det är i linje med det sakliga innehållet i de förslag som ni presenterar. Men vi får alltså se om jag har missuppfattat Hans Nyhage. I så fall ber jag självfallet om ursäkt, för jag har ingen avsikt att vara oförskämd mot Hans Nyhage.
Herr talman! Jag skall givetvis acceptera den ursäkt som Bo Hammar nu kom med i slutet av sitt senaste inlägg. Jag tycker ändå att det hade varit lämpligt om Bo Hammar hade kollat innebörden av vad jag sade innan han gjorde ett sådant påstående som vi nyss fick höra. Det hade faktiskt varit synnerligen lämpligt.
Herr talman! Den kollningen skall jag göra i protokollet. Jag har alltså bett om ursäkt med den reservationen att jag missuppfattade Hans Nyhage. Jag är dock inte så säker på att jag gjorde det. Men vi skall kanske inte fortsätta att gräla om detta, utan vi får titta på saken.
Herr talman! Jag hade egentligen tänkt begära replik med anledning av Kurt Ove Johanssons senaste inlägg, men jag nickade inte tillräckligt snabbt. Jag tycker faktiskt att Kurt Ove Johansson skall lyssna på vad jag säger här i kammaren. Det tycker jag är ett grundläggande krav — så att han bemöter och går till attack på riktiga grunder. Ge er på vår syn på reklamskatt och annat, ge er på ståndpunkter i sak och inte chimärer och sådant som tangerar person! Jag tycker faktiskt att det var litet snuskigt.
Herr talman! Jag vägrar att inse att jag har gett mig på någon person. Jag har gett mig på vad Hans Leghammar påstod att jag skulle stå för — stelbenthet osv. — när det gäller presstödet. Hans Leghammar beskriver hur Bengt Kindbom står för nya, fina tankar. Så berättar jag för Hans Leghammar att Bengt Kindbom, jag och Bo Hammar är fullständigt överens i presstödsutredningen. Då förstår jag inte att Hans Leghammar kan komma med de här senaste beskyllningarna — att jag skulle ge mig på person. Jag har ju i högsta grad gett mig på innehållet i Hans Leghammars inlägg.
Herr talman! Kurt Ove Johansson förnekar sig inte. Med superlativer och tuffa ord kan man tydligen komma långt. Kurt Ove Johansson har gjort det i KU, och jag hoppas att han är nöjd med det. Men jag tycker faktiskt att det är viktigt att i sak diskutera de här presstödsfrågorna och reklamens utveckling i stället för att hålla på med vad jag tycker är rätt mycket av pajkastning.

Herr talman! Finansministern tillhåller ju strängt de statsanställda att inte ta ut mer än 5 26 i löneförhöjning. Men vad som gäller i kojorna gäller uppenbarligen inte i slotten. Samme finansminister förslår nämligen att den kungliga familjen får ett påslag på 11 20 för sin hovhållning, vilket sannerligen är generöst, i dessa tider då de flesta verksamheter i offentlig regi beläggs med svångrem. Vi i vpk tycker att det är orimligt. Vi säger nej till detta statsfinansiella överdåd. Däremot vill vi i vpk gärna slå vakt om Sveriges kulturhistoriska arv, och dit räknar vi i hög grad de kungliga slotten, som faktiskt är svenska folkets och inte kungafamiljens egendom. Vi tycker då att det skall satsas litet mindre på kungens fester och mer på hans, eller våra, slott. Jag har sett att en del tycker att det är förvånande att just vi kommunister intresserar oss för slotten, men det är det inte alls. Vi i vpk tycker — det har vi på många sätt manifesterat under årens lopp — att det historiska arvet är kolossalt värdefullt och att det är viktigt att slå vakt om detta. Jag vill också i detta sammanhang erinra om att det i det krigshärjade Warszawa en gång i världen var kommunisterna som gjorde det till en nationell angelägenhet att återuppbygga inte bara Warszawas fina gamla stad utan också det kungliga slottet, som för övrigt har en viss svensk anknytning. Det vore en bra idé att, som jag har sagt tidigare, anslå mindre till festerna på slotten och mera till att upprätthålla standarden på slotten och också öppna de kungliga slotten för folket för olika former av verksamhet som kan vara lämplig där. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-reservationen till detta betänkande.

Herr talman!

Det handlar inte alls om lönerna, Catarina Rönnung -— vi är självfallet överens om att de anställda skall ha normala, avtalsenliga löner. Jag vill fråga Catarina Rönnung om hon har sett att Kjell-Olof Feldt på någon annan budgetpost har kalkylerat med 11-procentiga lönepåslag. Eller gäller det bara kungens hovhållning?

Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis säga att jag efter det att ni om en stund har röstat igenom utskottets förslag skall tillställa beslutet Statsanställdas förbund och andra låglöneförbund, som kämpar hårt för sina medlemmarslöner. På det sättet kan det möjligen ha något gott med sig, när de ser att riksdagen kan vara generös när det gäller anslag på vissa områden. Det kan vara en hjälp i lönekampen och mot finansministerns lönepolitiska linje.

Herr talman! Jag trodde faktiskt att jag i utskottet hade yrkat bifall till vpk:s reservation i fråga om hovoch slottsstaterna. Någonstans har det tydligen uppstått kommunikationsproblem. Jag yrkar i alla fall nu bifall till vpk:s reservation. När jag såg den här motionen första gången tänkte jag: Oj, när det handlar om något sådant som hovoch slottsstaterna kommer det säkert massor av kommunistiska floskler som det blir svårt att ställa upp på. Men jag blev imponerad och glatt överraskad när jag läste igenom motionen och tog ställning till vad där faktiskt stod. Jag tyckte det var mycket vettiga förslag. Vi behöver i vårt samhälle litet distans och i vissa områden litet mindre flärd och litet mer kulturella satsningar. Det är vad möjligheten till ett ökat öppethållande på slotten ger. Vi kan där se vårt traditionsarv osv. Jag stöder helhjärtat vpk-motionen.

Herr talman! Vi har i kulturutskottets betänkande ett antal frågor som vi som arbetar med kyrkliga frågor tycker är viktiga och angelägna. Jag skall kortfattat kommentera några av dem och avslutningsvis yrka bifall till reservation 3. Det första ärende som jag tar upp handlar om kyrkomötets protokoll. På den stol där talmannen nu sitter brukar jag sitta när kyrkomötet har sammanträden. Från den stolen har jag som kyrkomötets ordförande kunnat notera de olika beslut som kyrkomötet fattar. Jag har också kunnat notera att det till kyrkomötets protokoll, som noggrant har förts sedan 1868 och fram till nu, inte finns något register för två väsentliga perioder. Detta har jag uppmärksammat i en motion som utskottet behandlat, och jag uppfattar utskottets ställningstagande i varje fall vad gäller den första delen som en tillstyrkan av bifall, även om man inte formulerat sig riktigt så distinkt. Det handlar om de kyrkomöten som hölls åren 1975, 1979 och 1982. Utskottet säger att det må vara regeringens sak att bedöma den här frågan. Jag skall till protokollet citera utskottets skrivning i detta sammanhang: ”Enligt utskottets mening är det rimligt att kostnader för register över de allmänna kyrkomötena bekostas över statsbudgeten. Det får förutsättas att regeringen överväger i vilken ordning motionärernas önskemål i detta hänseende kan tillgodoses.” Med hänsyn till den skrivningen har jag inte något ytterligare yrkande på denna punkt. Men jag noterar att beträffande den andra delen av ifrågavarande motion, som handlar om kyrkomötena 1983-1988, har utskottet menat att det må åvila centralstyrelsen att göra den bedömningen. Jag kan trots att jag är motionär instämma i detta uttalande. Vidare har vi två delfrågor som berör vissa ersättningar till kyrkofonden resp. bidrag till trossamfund. För att ta den senare frågan först handlar det här i första hand om lokalstöd till trossamfund. Vi har i utskottet gjort skrivningar som innebär att vi stärker stödet, i första hand till olika invandrargruppers trossamfund. Här finns en folkpartimotion där man vill gå längre. Vi andra har inte kunnat ställa upp vare sig på argumenteringen eller på slutsatsen i motionen. Det finns också en lång och principiellt intressant motion från centerpartiet när det gäller vissa ersättningar till kyrkofonden. Motionärerna vill anslå 100 miljoner extra till kyrkofonden. De av oss som är starkt inblandade i kyrkans verksamhet och ägnar vår fritid åt den tycker naturligtvis att 100 milj.kr. extra till kyrkofonden kanske vore bra. Men jag tror, herr talman, att man skall sätta in den här frågan i ett annat sammanhang och se den i ett större perspektiv. ; Kyrkofonden byggs ju upp av de avgifter som församlingarna bidrar med. Kyrkofonden får alltså huvuddelen av sitt kapital via församlingarna och hanterar det också i första hand i relation till församlingarna och i viss mån till kyrkans stiftsoch centrala verksamhet. Vi har i några år utrett kyrkofondens ställning, och på en punkt menar jag att den nuvarande organisationen är felaktig — jag skulle vilja att kyrkofonden hade en kyrklig majoritet. Men detta ligger utanför det ärende vi behandlar i dag. Däremot finner jag det svårt att spontant ställa upp på det resonemang som förs i centerpartimotionen. Alla partiers representanter utom centerpartiets har i utskottet kunnat enas om en skrivning som innebär att vi tar samma ställning till kyrkofonden och dess finansiering som utskottet tidigare gjort. Så avslutningsvis den fråga vi mest har diskuterat i utskottet, nämligen Gåva av den ryska jubileumsbibeln, som är den rubrik som vi nu använder. Det handlar ursprungligen om ett initiativ som Svenska bibelsällskapet har tagit. Man menar att det är rimligt att vi från Sverige liksom man gjort från andra länder underlättar möjligheterna att föra in biblar till den ryska ortodoxa kyrkan i Sovjet. Frågan har aktualiserats i första hand i samband med 1000-årsjubileet i Ryssland. Själv är jag ledamot av Bibelsällskapet och har varit med i beredningen och ställningstagandet i det här ärendet. Vi har där i bred ekumenisk samverkan sagt att detta är önskvärt. Utskottet har en poäng när utskottet säger att sådant här i första hand skall ske på frivillig grund och göras av samfunden tillsammans. Det är avgjort en poäng. Samtidigt kan man i det här sammanhanget säga att det är viktigt att samhället faktiskt på olika sätt kan underlätta den här markeringen, att vi för in biblar till Sovjet och ger människor i Sovjet möjlighet att möta den heliga skrift. Det här har lett till tre olika ställningstaganden. Utskottet vill just nu inte göra någonting, moderaterna och folkpartiet säger gemensamt att ansvaret för att den här frågan nu löses ligger på regeringen, och det är regeringens sak att se till att bidrag överförs till kyrkofonden för att klara det den vägen. Vidare finns det en centerpartireservation där reservanterna vill anslå 3 milj.kr. direkt över statsbudgeten. Jag vill avslutningsvis, herr talman, säga att frågan ännu inte är avgjord. Bibelsällskapets framställning har avslagits av regeringen, men den skrivelse i samma ämne som kommit från svenska kyrkans centralstyrelse ligger ännu på regeringens bord. Jag må väl från denna talarstol säga att jag hoppas att regeringen har omdöme nog att hantera frågan på ett sådant sätt att det som olika grupper i kyrkan och även här i riksdagen har understrukit — nämligen att vi skall få möjlighet att skicka över de här biblarna till Sovjet — blir möjligt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Statens bidrag till trossamfunden — i det här sammanhanget alltså andra samfund än svenska kyrkan — har på senare tid släpat efter, särskilt i förhållande till stödet till allmänna samlingslokaler. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund hade i år äskat 25 milj.kr. för detta ändamål. Men regeringen anvisar enbart 11,6 milj.kr., vilket innebär en ökning förhållande till förra budgetåret med 448 000 kr. Samarbetsnämnden redovisar att den för innevarande budgetår har att behandla 73 ansökningar om statsbidrag till kyrkolokaler med en sammanlagd byggkostnad beräknad till 228 milj.kr. Enligt förordningen skall bidragsberättigade kyrkbyggen stödjas med 30 90 av kostnaderna. Men för närvarande räcker anslagna medel bara till ca 3 Det finns ett mycket stort behov av nya lokaler för inte minst de nya, av invandrare dominerade trossamfunden. Det är rimligt att en uppräkning av anslaget sker, så att den långa kön av anslagssökande kan reduceras något. Jag tycker det är värt att erinra om att samfundens kyrkor och lokaler i all huvudsak byggs och drivs med frivilligt insamlade medel. Den verksamhet, inte minst det omfattande ungdomsarbete, som bedrivs av de fria samfunden bör stödjas och uppskattas från det allmännas sida. En något generösare bidragsgivning till deras lokaler är ett sätt att visa sådan uppskattning. Folkpartiet föreslår därför att lokalbidraget räknas upp med 8,3 milj.kr. utöver regeringens förslag, så att bidraget blir 20 milj.kr. Statens bidrag till allmänna samlingslokaler uppgick för tio år sedan till två gånger bidraget till anskaffande av lokaler för trossamfunden. Tio år senare fick de allmänna samlingslokalerna 14 gånger så mycket som trossamfunden. För socialdemokraterna är alltså — det är uppenbart — Folkets hus så mycket viktigare än Guds hus. Det skulle vara intressant att höra vad Torgny Larsson, som representerar Broderskapsrörelsen, har att säga om den här anslagsutvecklingen för å ena sidan de allmänna samlingslokalerna och å andra sidan kyrkbyggena. Herr talman! Den ryska ortodoxa kyrkan har bett om 75 000 biblar utöver dem som tidigare erhållits som gåva via de svenska kyrkorna. Den danska och den norska regeringen har fattat positiva beslut och med statsmedel gjort det möjligt för kyrkorna att sända över biblar som gåva. Den socialdemokratiska regeringen har på denna punkt varit snål och kitslig. Ärkebiskopen höll på att inte få träffa kyrkoministern för att plädera för sin sak. Om regeringen skulle ta konsekvenserna av sin syn att svenska kyrkan bör förbli en av staten styrd kyrka, borde det vara självklart att regeringen medverkar i detta projekt. Om regeringen ser framåt mot ett system med större frihet för svenska kyrkan i förhållande till staten, borde det likaledes vara naturligt att hjälpa till när svenska kyrkan uttryckt detta önskemål. Regeringen kan antingen ta medel från kyrkofonden eller ge ett direkt statsbidrag eller kombinera de två finansieringsvägarna. Det är nog inte pengar det handlar om utan den goda viljan. Också på den här punkten vore det intressant att höra vad Broderskapsrörelsens företrädare har att säga i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Under 1980-talet har det genomförts ett antal reformer när det gäller svenska kyrkan. Vi hade först frågan om den nya kyrkomötesorganisationen, sedan den utjämning av de ekonomiska kostnaderna som 1982 års beslut innebar och nu senast de organisatoriska förändringarna på stiftsoch församlingsnivå. Utgångspunkten har hela tiden varit att stärka svenska kyrkan som trossamfund, att vi skall kunna bibehålla en öppen folkkyrka som finns i alla delar av vårt land och som också har förutsättningar att verka där. När riksdagen fattade beslut om förändringar av utjämningssystemet mellan de kyrkliga kommunerna var utgångspunkten också att staten skulle bidra till kyrkofonden för skatteutjämning och för fondens verksamhet. På den punkten fanns det en majoritet här i riksdagen. Den har numera försvunnit. Det är därför vi från centerns sida får driva den här frågan ensamma. Vi anser att det fortfarande är berättigat att svenska kyrkan får ett statsbidrag till kyrkofonden. Vi ger ju statsbidrag till frikyrkosamfunden över det särskilda anslaget. Det är på den här punkten lika naturligt, herr talman, att ge ett bidrag till svenska kyrkan. Tidigare jämfördes dessa anslag med varandra. Till detta kommer också att kyrkomötet vid flera tillfällen har uttalat sig för att statsbidrag bör utgå till kyrkofonden och att det bidraget bör stå i viss relation till statsbidragen till de fria samfunden. När kyrkomötet har gjort dessa uttalanden har det gjort det i vetskap om budgetläget för rikskyrkans verksamhet. Rikskyrkan har heller ingen annan finansieringsform vid sidan av kollektmedel än de medel den kan få ur kyrkofonden. Herr talman! I vår reservation har vi räknat ut vilka belopp som på detta sätt har undandragits svenska kyrkans verksamhet. Jag behöver inte läsa upp vad som står utan hänvisar till reservationen. Åstrand sade förut att kyrkofonden byggs upp via de bidrag som kommer från församlingarna. Det äger sin riktighet — det är bara det att en del församlingar har det bra ställt, andra har det sämre ställt i ekonomiskt avseende. Det behövs alltså en solidarisk utjämning; det är ju det som ligger i hela systemet. På vilket sätt byggs då fonden upp med anslag från församlingarna? Det är inte bara församlingarna utan i många fall bidrar också pastoraten. Detta görs genom den allmänna och den särskilda kyrkoavgiften. Då är det mycket väsentligt att påpeka att vi, då vi fattade beslut om organisationen på stiftsplanet och förändringarna på den lokala nivån, enhälligt gjorde vissa undantag. I annat fall hade en del pastorat brandskattats på kapital och kapitalavkastning. Inte ens de förändringar som riksdagen då vidtog innebär att det blir ett rättvist förhållande för de pastorat som har skog eller jordegendomar. De får nämligen bidra med en stor del av avkastningen från dessa egendomar till kyrkofonden, mer än de får tillbaka från fonden. De får därför ta av skattemedel för att täcka de kostnader som bidragen från fonden egentligen skulle ha täckt. I det fallet skulle statsbidrag till kyrkofonden vara en möjlighet att hjälpa dessa församlingar, så att de inte behövde ta av skattemedel för att finansiera kyrkofonden. På den punkten förvånar mig moderaternas inställning då de säger att fonden byggs upp av församlingarna. Så är det inte. Det finns så många komponenter i det här. Om vi vill framhålla församlingarna som den viktigaste enheten i svenska kyrkan, alltså där kyrkans verksamhet skall bedrivas, och ge förutsättningar för detta är det också rimligt att tillföra kyrkofonden extra medel, så att man inte också via medel från kyrkofonden måste finansiera den centrala verksamheten. Då måste man nämligen ta ännu mer medel från församlingarna. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. För tids vinnande skall jag inte diskutera reservationen om gåvan till den ryska jubileumsbibeln. Jag hänvisar till Anders Svärd som skall tala senare.
Herr talman! Eftersom Bengt Kindbom apostroferade mig och menade att jag har intagit fel ståndpunkt i denna fråga vill jag ge två korta kommentarer. Det är givet att centerpartiet kan säga att de satsar 100 milj.kr. mer på kyrkan genom att satsa 100 milj.kr. till kyrkofonden. Ingen kan ta ifrån Bengt Kindbom det argumentet. Det var emellertid inte det resonemang jag förde i mitt anförande. Jag förde resonemanget om hur vi skall se på kyrkofonden i relationen mellan svenska kyrkan och staten. Vi moderater och andra har ingen anledning att ändra vår principiella inställning. Bengt Kindbom tyckte att jag gjorde det enkelt för mig i resonemanget om hur vi skall finansiera kyrkans verksamhet och hur vi skall se på kyrkofondens verksamhet. Låt mig göra bara en markering: det är rätt rimligt att göra en distinktion mellan svenska kyrkan som har kyrkokommunal beskattningsrätt och trossamfunden som inte har sådan. Om Bengt Kindbom vill ha ett argument för att vi inte spontant skall bifalla hans förslag, så är det det som är argumentet. Vi har sett det som rätt naturligt att vara återhållsamma med särskilda bidrag till kyrkofonden, eftersom svenska kyrkan och samfunden har olika ekonomiska förutsättningar.
Herr talman! Jag sade att jag var förvånad över moderaternas inställning. De har tidigare i början av 1980-talet — ansett att detta varit ett riktigt sätt att tillföra kyrkofonden bidrag. Jag ville också föra resonemanget vidare, så att det inte blev alltför förenklat, nämligen att ”det här bygger man upp genom bidrag från församlingarna”. Beträffande det sista Göran Åstrand tog upp om beskattningsrätten vill jag Prot. 1988/89:76 säga följande. Det är klart att den föreligger för församlingarnas vidkom 8 mars 1989 mande. Om man ser argumenteringen i vår motion och i reservationen finner man emellertid att vi tar med den centrala verksamheten i resonemanget. De centrala organen har ingen beskattningsrätt. Därför för man över medel från församlingarna till den centrala verksamheten på ett sätt som vi inte tycker är rimligt. Det är riktigare att tillföra kyrkan de medel som vi tidigare bedömt vara angelägna.

Herr talman! Vi behandlar i detta betänkande kyrkliga ändamål och kulturutskottets betänkande nr 10. Inledningsvis vill jag framhålla att utskottet ansluter sig till regeringens förslag om förbättrat stöd och bättre möjligheter för etableringsstöd till invandrarnas trossamfund. Vi har ju i detta land ett betydande antal medlemmar i ortodoxa och muslimska kyrkor och grupper. Man kan hämta en upplysning från budgetpropositionen: Katolska kyrkan har nu den största numerären medlemmar bland de fria trossamfunden i Sverige. Det är en viktig upplysning. När det gäller reservationerna till betänkandet är den första välbekant från tidigare år. Den handlar om anslag till kyrkofonden. Enligt riksdagens beslut har den kommunala beskattningen av juridiska personer avskaffats. Som en konsekvens av detta utgår inte längre skatteutjämningsbidrag till kyrkofonden. Statsmakterna har sedan i viss mån med anslag kompenserat detta. I årets budgetförslag föreslås en höjning av statsbidraget om 800 000 kr. Centerpartiet är inte nöjt med detta och föreslår en höjning om 100 milj.kr. Utskottsmajoriteten är inte heller nu beredd att vare sig frångå tidigare principbeslut, höja nivån eller återinföra kompensationen för inkomstbortfall. Min fråga till centerpartiets Bengt Kindbom är: Varför 100 milj.kr. Vad baserar ni beloppet på? Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 1. När det gäller posten för verksamhetsbidrag och anskaffning av lokaler till trossamfund har regeringen föreslagit ett förbättrat stöd för invandrarnas samfund, som jag tidigare nämnde. Folkpartiet har i sin reservation nr 2 yrkat på en ökning på 8,3 milj. till bidrag för anskaffning av lokaler. Regeringens förslag innebär en 4-procentig ökning, och jämfört med utvecklingen av anslag till övriga folkrörelser kan utskottsmajoriteten inte förorda en höjning. När det gäller Jan-Erik Wikströms jämförelse med Folkets hus undrar jag om han avser nybyggnad och den renässans som vi upplever i dag inom Folkets hus-rörelsen. Det är svårt att ta ställning till siffror. Vi får återkomma till det hela. Jag yrkar avslag på reservation 2. Till sist, herr talman, behandlar jag reservationerna 3 och 4 angående gåva av den ryska jubileumsbibeln. Det gäller, som det har framkommit, ytterligare en gåva av 75 000 exemplar av jubileumsbibeln som den ryska ortodoxa kyrkan har uttryckt 101 önskemål om. Svenska bibelsällskapet begärde för cirka ett år sedan i ett brev till regeringen anslag för biblar till ryska kyrkan. Detta, och senare en anhållan från svenska kyrkans centralstyrelse, avslogs av regeringen. Man ville ha anslag för ändamålet från både staten och kyrkofonden. Utskottsmajoritetens inställning är att särskilda medel inte bör anvisas över statsbudgeten för detta ändamål. Mission och bibelspridning har av princip finansierats på annat sätt, dvs. på frivillighetens grund och genom insamlingar. Så hade också skett med den första gåvan till ryska kyrkan. När det gäller Norge och Danmark, som har framhållits som exempel, är situationen annorlunda. Där avlönar staten kyrkans folk och svarar helt och hållet för kyrkans utgifter. Så är inte fallet i Sverige eller Finland. Det finns inga anslagsposter för detta ändamål hos oss. När det gäller kyrkofonden har vi en ny lag. Jag konstaterar att kyrkofonden — mig veterligt — inte kan användas för detta ändamål. I vissa fall har medel använts för ekumeniska konferenser och när man har sänt svenska delegater utomlands. När det gäller den tidigare verksamheten med social verksamhet för svenska sjömän så har det handlat om just social verksamhet. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tio års utveckling av å ena sidan anslagen till Folkets hus och andra allmänna samlingslokaler och å andra sidan anslagen till trossamfunden är en intressant läsning. När man ser den sifferserien, framstår det alldeles klart var socialdemokratins förankring och hjärta finns. Min enkla fråga — som närmast var riktad till Broderskapsrörelsen — var om man anser att detta är en riktig anslagsutveckling under det senaste decenniet. Beträffande den andra frågan, om biblarna —- ja, om nu ärkebiskopen anser att man kan använda medel ur kyrkofonden, tror jag han gör en riktig bedömning. Jag menar att kyrkofonden är svenska kyrkans pengar, och vår inställning bör vara att så långt som möjligt tillmötesgå svenska kyrkans synpunkter. Jag tycker att regeringens inställning härvidlag är både småttig och kitslig.
Herr talman! Jag har två kommentarer till vad Erkki Tammenoksa sade i detta sammanhang. Om Erkki Tammenoksa tittar på s. 5 i utskottsbetänkandet, ser han följande skrivning, som han själv har godkänt: ”Regeringen har ännu inte tagit ställning till centralstyrelsens framställning.” I kontakter jag har haft har jag fått samma sak bekräftad. Nyss sade Erkki Tammenoksa från talarstolen att regeringen har avslagit centralstyrelsens skrivning. Detta var en nyhet. Jag lever dock ännu i den tron att regeringen inte har tagit ställning. Då öppnas möjligheten att ge pengar över kyrkofonden. Också där vill jag citera utskottsbetänkandet. På s. 8 skriver vi: ”Enligt utskottets mening torde det finnas ett icke obetydligt utrymme för regeringen att med stöd av bestämmelserna i kyrkofondslagen ge bidrag till gåvan av jubileumsbibeln.” Visserligen står detta i en reservation som bl.a. Jan-Erik Wikström och jag gjort, men jag menar att vi har mycket gott på fötterna när vi skriver så. Det finns absolut möjligheter att med stöd av de bestämmelser som gäller i kyrkofondslagen använda fonden till detta ändamål. Sedan är det en annan sak om man vill göra det, men formellt föreligger såvitt jag kan förstå inga hinder.
Herr talman! Den enda fråga som Erkki Tammenoksa hade med anledning av våra reservationer var: Varför just 100 milj.kr.? Det var inte mycket till försvar för avslaget! Tidigare hade vi krav på att återställa de 88 miljonerna. Detta motsvarar inte ens penningvärdesförsämringen på 88 milj.kr. Kyrkomötet har enhälligt gjort framställningar om olika belopp, och vi har fastnat för beloppet 100 milj.kr. utifrån den totala budgetbedömning som vi har gjort. Att föra debatten på det här sättet är fullkomligt meningslöst. Går vi över till exempelvis bidragen till trossamfunden, kan vi konstatera att det finns ansökningar om bidrag till kyrkolokaler för 228 milj.kr., och man anslår 63 835 000 kr. Jag kunde ställa precis samma fråga: Varför just det beloppet? Jag har helt andra argument för mitt förslag till bidrag till kyrkofonden: framför allt rättvisesynpunkten och för att svenska kyrkans församlingar skall kunna fullgöra sin viktiga uppgift.
Herr talman! Först vänder jag mig till Jan-Erik Wikström och Göran Åstrand — det gäller om regeringen har avslagit skrivelserna. Jag använde det ordet, men man har ännu inte tagit positiv ställning till dem. Det är möjligen något mildare. Sedan är det ju regeringens sak att återkomma. På vilket sätt det sker vet jaginte, men jag försvarar givetvis som det ser ut i dag att det inte är lämpligt att utnyttja kyrkofonden för utlandsändamål, som det heter. Det är icke lämpligt att utvidga fondens verksamhetsområde — så ser jag på det hela. Och tänk på konsekvenserna, om vi skulle fatta ett annat beslut än det vi kommer att fatta i dag!
Herr talman! En utgångspunkt skulle väl ändå kunna vara att regeringen följer ärkebiskopen när det gäller handhavandet av kyrkofondens medel. Då kan man vara på trygg och säker grund.

Herr talman! I en motion som behandlats av kulturutskottet föreslår jag att riksdagen skall anslå 3 milj.kr. till utgivning av den ryska jubileumsbibeln, dvs. ett statsbidrag till produktionen av den nordiska gåvan i samband med den ryska ortodoxa kyrkans 1000-årsjubileum. Jag anser att starka skäl talar för förslaget. De norska, danska och isländska regeringarna har anslagit statsmedel till denna angelägna gåva. Det skulle vara värdefullt med en samnordisk aktion, där även Sverige deltar. Utskottsmajoriteten förklarar sig inte beredd att förorda att särskilda medel anvisas över statsbudgeten till det ändamål som anges i motionen. Som skäl anförs att insatser av den art som föreslås i motionen hitintills i princip finansierats på frivillighetens väg genom insamlingar. Mission är ett exempel på sådan verksamhet som finansieras insamlingsvägen, enligt utskottsbetänkandet. Jag tycker att utskottsmajoriteten här gör sig skyldig till ett feltänkande. Det är inte korrekt att jämföra med finansiering av missionsverksamhet. Mission bedrivs företrädesvis bland icke-kristna. Här handlar det emellertid om nya möjligheter för en kristen kyrka i Sovjetunionen att verka mer öppet. I glädjen över att viss islossning nu synes vara på gång i Sovjetunionen borde även svenska staten kunna sälla sig till gratulanterna. Då handlar det om en glädje över de nya möjligheterna att bedriva kristen verksamhet. I Sverige betraktas detta som en självklar demokratisk frioch rättighet. Så är det inte överallt; så har det inte varit i Sovjetunionen. Det som de övriga nordiska länderna har ansett sig ha råd med bör även Sverige ställa upp för och bidra till. Jag yrkar bifall till reservation 4. Om detta yrkande inte skulle samla en majoritet av kammarens ledamöter, yrkar jag i andra hand bifall till reservation 3 av Ingrid Sundberg m.fl.

Herr talman! Jan-Erik Wikström vände sig till mig och ville att jag skulle säga någonting eftersom jag, som han sade, representerar Broderskapsrörelsen. Jag skall göra det, men inte därför att jag representerar Broderskapsrörelsen i det här sammanhanget — jag representerar socialdemokraterna. Däremot är det naturligtvis alldeles riktigt att jag tillhör Broderskapsrörelsen och dess förbundsstyrelse. Det är två saker Jan-Erik Wikström tar upp. I fråga om medelsanvisningen till bidrag till trossamfund har jag ingen annan uppfattning än vad som kommit till uttryck i vad Erkki Tammenoksa och Göran Åstrand har sagt. Jag vill minnas att Göran Åstrand sade ungefär att det i och för sig är önskvärt med ett högre anslag. Det kan jag helt stämma in i, men vi lever i en värld där vi är tvingade att göra prioriteringar, och jag tycker inte att det är en så dålig höjning som regeringen och utskottet föreslår. Då det gäller biblarna tycker jag att frågan kunde ha varit bättre skött och det från flera håll. Om man hade på ett bättre sätt tagit upp detta tidigare, kan det hända att det gått att hitta en bättre lösning. Jag vill säga att jag inte heller är nöjd till alla delar med vad utskottet har sagt. Å andra sidan är saken inte definitivt avgjord ännu, och jag har fortfarande förhoppningar om att det skall kunna gå att finna en lösning med en kombination av olika åtgärder för att man på det sättet från Sverige skall kunna ge en gåva till den ryska kyrkan.
Herr talman! När det gäller biblarna tolkar jag Torgny Larssons uttalande så att han ändå menar att det skulle vara önskvärt att Sverige kunde medverka på det sätt som skett i de andra nordiska länderna, och jag delar naturligtvis den uppfattningen. Sedan till frågan om anslaget till trossamfunden. I och för sig finns det inte pengar till allting, naturligtvis. Men om man har genom åren kunnat göra jämförelser mellan bidragen till trossamfund och till de allmänna samlingslokalerna, är det ändå märkligt att det för tio år sedan var dubbelt så mycket till de allmänna samlingslokalerna och för ett eller två år sedan var 14 gånger så mycket. Det är dessa olika kurvor som jag finner så anmärkningsvärda. Om det var brist på resurser även till byggen av Folkets hus, kunde jag lättare förstå detta. Men jag drar slutsatsen av vad Torgny Larsson säger att han tycker att det är motiverat att staten satsar oändligt mycket mer på Folkets hus-lokaler än på trossamfundens kyrkobyggen.
Herr talman! Torgny Larsson säger sig hoppas på en lösning beträffande biblarna. Om några minuter har vi möjlighet här att bidra till den lösningen genom att rösta för reservation 4.